Herr talman! Att i skuggan av en partiledaruppgörelse och en därpå följande summarisk utskottsbehandling ta till orda i kammarens debatt kan synas vara en överloppsgärning. Så till vida är det också helt meningslöst som jag mycket väl inser att jag inte det ringaste kan påverka ett beslut som redan har fattats och som endast formellt skall bekräftas av denna församling. Emellertid är det för mig något av en samvetssak att försvara de ståndpunkter jag i motionsform har fört fram gällande problem som av svenska folkets överväldigande majoritet bedöms som utomordentligt allvarliga. Att de aktualiserats av en kammarledamot som ej hör till de s.k. inre particirklarna kan inte rimligen vara en anledning att tiga och bara acceptera beslut som reellt sett har fattats över mitt huvud och över flertalet kollegers huvuden. Mitt intresse i dagens debatt koncentreras till motionerna 13, 66 och 124. Jag tillåter mig att börja med motionen 66, som utmynnar i ett yrkande om att riksdagen skall besluta att det av regeringen införda prisstoppet för vissa livsmedelsprodukter avvecklas senast den 1 juli. Av såväl majoritetens som reservanternas formuleringar i finansutskottets betänkande framgår, att motionen redan på formella grunder kan avslås. Jag har nämligen inte yrkat att riksdagen uttryckligen skulle ogilla Kungl. Maj:ts åtgärd strax före julhelgen att kungöra prisstopp.

Jag kan inte med bästa vilja i världen förstå utskottet på annat sätt än att det avstår och vill avstå från sin möjlighet att föreslå riksdagen att uttala sig i viss riktning, nämligen genom att bifalla motionen om begränsad giltighetstid för prisstoppet. I motionen har jag anfört goda skäl för min ståndpunkt. Jag har hävdat att ett prisstopp är föga effektivt som prisregulator mer än en ytterst kort period, vilket all erfarenhet har visat även i vårt land. Så långt har inte heller utskottet försökt sig på att vederlägga mig. Man nöjer sig med att konstatera det faktum, som inte heller jag förnekar, nämligen att prisreglerande åtgärder i vissa lägen kan ge andrum för ett övervägande av andra åtgärder. Därmed har utskottet i verkligheten anslutit sig till min uppfattning. Det är beklagligt, men inte överraskande, att man inte kunnat kosta på sig att även formellt markera att prisstoppet på livsmedel därför bör avvecklas senast den 1 juli och ersättas med andra prisdämpande medel. I de dagar då motionen 66 tillkom gav de då förestående löneförhandlingarna mellan arbetsgivare och anställda inom detaljhandeln anledning till funderingar över prisstoppet även från rättvisesynpunkt. Då staten och jordbrukarna i början av december träffade sin uppgörelse om priserna på jordbruksprodukter fr.o.m. den 1 januari 1973, genom vilken den s.k. inflationsregelns tillämpning utlöstes, kommenterades överenskommelsen av ordföranden i Lantbrukarnas riksförbund bl.a. så här: ”Det kan synas vara ett stort belopp som nu skall tillföras jordbruket. Beloppets storlek är dock en direkt följd av den mycket snabba kostnadsinflation, som vi upplevt under det senaste halvåret och som bringat samhällsekonomin i alltmer påtaglig obalans. Vad som nu sker är att jordbruksprodukternas realpriser anpassas till den inflation som redan registrerats för andra varor och tjänster. Det belopp som nu tillförs jordbruket skall räcka både för att täcka direkta kostnadsökningar och ge möjligheter till ökade inkomster. I ett läge då löneinkomsterna från nyår stiger med minst 8 000 miljoner kronor kan det inte vara oskäligt att också bönderna får en inkomstförbättring.” Regeringsbeslutet om prisstopp får nog ses mot den bakgrunden, och jag vill gärna och med kraft betyga att jag inte förmenar lantbrukarna deras rättmätiga del av standardförbättringen. Men därmed är det inte sagt att en enda och relativt liten grupp, nämligen livsmedelshandlarna, skall betala hela kalaset. Redan den 22 december, alltså dagen efter regeringens beslut om prisstoppet, uttalade representanter för de anställda att de inte hade någon tanke på att betala prisstoppet genom att avstå från lönehöjningar. Det ansågs helt orimligt att arbetsgivarna skulle kunna krypa bakom prisstoppet för att slippa fullfölja den s.k. treårsuppgörelsen, och löntagarsidan dekreterade inte utan rätt, att man inte ville avstå från förväntade lönehöjningar. Man kunde i går bl.a. i Aftonbladet läsa att avtal nu träffats mellan parterna, innebärande en kostnadsstegring på nära 9 procent för arbetsgivarna. Nog förefaller prisstopp och en sådan kostnadsstegring vara en tämligen olöslig ekvation. Visserligen kan kanske de allra minsta handlarna klara svårigheterna under någon tid genom att värdera den egna arbetsinsatsen ännu lägre än hittills. Men jag anser det vara ett samhällets övergrepp mot denna lilla grupp, som redan kämpar en hård och många gånger hopplös kamp mot konkurrerande kedjeföretag. Ledarskribenten i samma nummer av Aftonbladet talade med indignerad stämma om de mindre tidningsföretagens svårigheter och deras behov av stöd i kampen för tillvaron. Kanske vi rent av får läsa i samma tidning att stöd bör utgå även till speceristerna. När det gäller de stora och personalintensiva företagen synes mig ekvationen ännu mera olöslig. Med en fördubblad arbetsgivaravgift, uppgående till 4 procent — vilket i och för sig är rena vanvettet — och med höjda kontantlöner, ökade kostnader för pensioner och sjukförmåner, arbetstidsförkortning och ATP-avgifter, rör det sig om kostnadshöjningar på minst 10 — kanske 13 å 14 — procent. Totalt betalar arbetsgivaren över 26 procent av den anställdes lön i socialavgifter. Mot den bakgrunden var det ingen större svårighet att förutse ett krav från arbetsgivarsidan på kompensation i en eller annan form. I min motion påpekade jag därför speciellt att prisstoppet inte bara vore ineffektivt utan dessutom också orättvist. Min uppfattning har bekräftats av de dispenskrav som redan har aktualiserats. Varken ökad försäljning eller ännu hårdare driven rationalisering — som ju i och för sig skulle ytterligare reducera servicegraden i butikerna — kan uppväga de kostnadshöjningar som avtalet innebär. Enligt ett referat i Dagens Nyheter den 1 februari har handelsministern visserligen medgivit att dispenser från prisstoppet kan ges, om det finns synnerliga skäl, men att sådana nu inte föreligger. Därmed får det väl anses vara givet att prisoch kartellnämnden inte vågar sig på att gå arbetsgivarsidan till mötes utan kommer att utgå från antingen att handelns marginaler är så stora att de tål denna väldiga kostnadsökning eller att företagarna skall köra med direkta förluster för att regeringen på den här punkten skall få rätt. Jag tillåter mig, herr talman, att till kammarens protokoll uttala min visserligen verkningslösa men inte desto mindre bestämda protest mot att en liten grupp, som inte kan försvara sig, på detta hänsynslösa sätt diskrimineras. Mitt intresse för rimliga livsmedelspriser är av ett annat slag än regeringens. Det skall nämligen observeras att det prisstopp som hittills har varit på tal endast har tillkommit för att hindra nya, dvs. ytterligare höjningar av redan fantastiskt höga priser på mat. Det är alltå inte längre fråga om de prissänkningslöften som så frikostigt delades ut då det begav sig, 1966. Nej, nu gäller det att hindra höjningar — kraftiga höjningar — i detaljistledet och att fullgöra avtalet med producenterna. För ordningens skull upprepar jag att jordbrukarna skall ha sin rätt. Regeringens planer på att låta familjefadern genom ökad drivmedelsskatt betala för att husmodern skulle slippa att betala mjölken med 10—11 öre mer per liter har visserligen mittenpartierna lyckats grusa genom ett beslutsamt handlande, som tvingade socialdemokraterna att besinna sig. Nu, inför ett val, var det kanske inte heller så svårt att släppa kommunisternas frälsarkrans och ta den hand som sträcktes ut av den borgerliga vänstern. Men, herr talman, som jag framhållit i min motion nr 13 är det en angelägenhet av första graden inte bara att nöja sig med att tillfälligt stoppa nya, stora prishöjningar på matvaror, utan att göra en aktiv insats för att väsentligt sänka de priser som redan nått en icke tolerabel nivå, eller — för att säga som det är — som i flertalets ögon ter sig alldeles orimliga. Jag har i motionen påpekat att man inte på allvar kan bemästra problemet så länge samhället godtar en oavbruten inflation. Finansministern har i ett svar på en enkel fråga av mig nyligen gett ett klart besked om att regeringen inte hyser några planer på att genom en kombination av prisstopp, lönestopp och stopp för ökade kapitalvinster söka komma till rätta med den galopperande inflationen. Slutsatsen blir då, herr talman, att man måste effektivt ingripa med åtgärder som åtminstone hindrar inflationen att göra det, om inte omöjligt, så i varje fall svårt för många medborgare — t.ex. pensionärer och låglönegrupper — att köpa den mat de vill ha och behöver. På den punkten är jag överens med fru Marklund. För mig framstår slopandet av moms på mat som det enda medlet att snabbt realisera ett i landets alla hörn och bland alla grupper uttalat önskemål om rimligare priser på de varor som hör till livets nödtorft. Jag noterar att skatteutskottets majoritet i sin totala anpassning till den ståndpunkt som regeringen intar enkelt och lättfattligt yrkar avslag på motionen under hänvisning till att man också tidigare har avvisat sådana skatteförslag av såväl tekniska som statsfinansiella skäl. Man bekymrar sig inte om att redovisa de statsfinansiella skälen och än mindre kommentera själva tanken i motionen. Ur rent finansiell synpunkt är det väl egalt om man skaffar täckning på det ena eller andra sättet, men givetvis delar jag utskottets mening, då det yrkar avslag på det verklighetsfrämmande kommunistförslaget om en ytterligare skärpning av det redan absolut orimliga skattetrycket på bl.a. förmögenheter. Det skall emellertid bli intressant att se utskottsmajoritetens metamorfos den dag då regeringen eventuellt — kanske med 1966 års löften för ögonen — finner det opportunt att förorda total eller partiell avveckling av momsen på mat. Med tacksamhet noterar jag att mittenpartiernas utskottsrepresentanter så till vida visar förståelse för min motion som de än en gång förordar en förutsättningslös prövning av momsens fördyrande verkan på mat inom den sittande skatteutredningen. Jag tror att det är klokt av fru Nettelbrandt och herr Josefson i Arrie och deras kolleger, ty just frågan om matpriserna ligger alla människor i vanliga inkomstlägen varmt om hjärtat. Nästan varenda gång jag kommer i kontakt med mina partivänner i hemorten, hör jag kravet på åtgärder för att sänka matpriserna. Det har varit så under flera år nu. Vid 1972 års riksdag motionerade bl.a. mina partivänner Hamrin och Ångström om sådana åtgärder, och jag är övertygad om att de hört samma tongångar i Kalmar respektive i Västerbotten som jag gjort i Skåne. Nåja, för dagen kan jag tyvärr inte hoppas på framgång. Jag är dock säker på att den dag inte är särskilt avlägsen, då önskemålet om momsens avskaffande på livsmedel kommer att tillmötesgås. Att kravet annars reses igen är en ren självklarhet. Och så till sist, herr talman, ber jag att få säga några ord om min motion nr 124, som utmynnar i ett yrkande om att riksdagen skall erinra Kungl. Maj:t om önskvärdheten av att de statliga taxorna inte ytterligare höjs under de närmaste åren. Förr i tiden kunde riksdagen själv avgöra sådana ärenden, som ansågs tillhöra bevillningarna, men nu beslutar verksledningar själva om taxehöjningar efter Kungl. Maj:ts hörande. Det principiellt berättigade i denna ordning skall nu inte beröras. Jag har i motionen påpekat att alla priser stigit kraftigt i vårt land under 1960-talet och att det med fog kan påstås att de statliga verken gått i spetsen för utvecklingen genom att höja sina taxor och avgifter, vilket även inspirerat de kommunala beslutsfattarna att göra likadant. I motionen har jag med exempel visat att det verkligen kan sägas med fog. Ty medan priserna generellt under en period på ett drygt tiotal år stigit med ca 65 procent så har de statliga taxehöjningarna över lag varit minst dubbelt så stora. Jag anmärker inte, observera det, på den offentliga sektorn eller dess expansion — även om den nog bör synas den också — utan jag talar om de väldiga prisökningarna som de affärsdrivande statliga monopolföretagen har tvingat konsumenterna att betala. Ingen konkurrens finns och därmed ingen valmöjlighet. Och de varor och tjänster som dessa statliga verk tillhandahåller är ju inte sådana som man utan olägenhet kan undvara. Man avbeställer t.ex. inte gärna telefonabonnemanget, trots att prishöjningen under perioden ligger på 100 procent. Och man avstår inte från att skicka ett brev även om portokostnaden ökat med 150 procent. Utskottet bestrider inte de fakta jag har angett. Det bryr sig heller inte om att kommentera den av mig framförda synpunkten att verkens kostnadsökningar borde motverkas genom effektivare organisation och rationaliseringar, en medicin som eljest brukar rekommenderas den privata sektorn — dess värre med arbetslöshet och strukturomvandlingar som följd ibland. Nej, utskottet säger i stället från sin olympiska höjd ungefär följande: Nu gällande prisstopp avser livsmedel. Om någon annan prisreglering skulle behövas av samhällsekonomiska skäl i en oviss framtid, får frågan om reglering av statliga taxor tagas upp till prövning. Frågan är inte nu aktuell. Utskottet förutsätter att regeringen, liksom hittills, följer utvecklingen med största uppmärksamhet. Och därmed avstyrks motionen. Jag anser inte att det finns några tecken som tyder på att regeringen med tillräcklig uppmärksamhet följt utvecklingen på taxeområdet. Jag anser därför, till skillnad från utskottet, att frågan är i allra högsta grad aktuell. Jag anser att det är samhällets oavvisliga skyldighet — inte minst i tider då medborgarna verkligen är hårt tyngda av höga skatter, stora avgifter och höga priser — att göra vad som göras kan för att hålla priser och taxor på rimlig nivå. Inom den privata sektorn sörjer konkurrensen för att de oavbrutet stegrade kostnaderna så långt möjligt hålls i schack. Men eftersom ingen konkurrens finns då det gäller statens verk måste det enligt min mening vara de folkvalda ombudens uppgift att efter förmåga verka för att priserna inom den statliga sektorn hålls inom rimliga ramar. Ett sätt att fylla den uppgiften är att för regeringen framhålla, att återhållsamhet med prishöjningar på av statliga verk tillhandahållna varor och tjänster bör iakttagas. Jag har i motionen 124 föreslagit riksdagen att uttala sig för en sådan målsättning. Ingenting av det som utskottet anfört har föranlett mig att ändra uppfattning, varken i fråga om prisstoppets avveckling, borttagandet av moms på mat eller förbud mot vissa taxehöjningar. Med hänsyn till omständighetern, dvs. bl.a. trepartiuppgörelsen, nöjer jag mig dock för dagen med att yrka bifall till motionen 124.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har länge krävt åtgärder mot de stigande priserna. Vid 1972 års riksdag krävde vi ånyo att prisstopp skulle tillämpas. Vårt krav avvisades endast någon vecka innan regeringen beslöt införa prisstopp på mjölk, grädde, ost, kött, fläsk och charkuterivaror. Det var hög tid att införa prisstopp för att hindra att nya kraftiga prisstegringar, föranledda av jordbruksavtalet, trädde i kraft vid årsskiftet. Under år 1972 hade prisstegringar på 7,9 procent förekommit på dagligvaror. Prisstegringarna drabbar hårt lönearbetarna och särskilt barnfamiljer, lågavlönade och pensionärer vilka måste använda större delen av sin inkomst till nödvändiga livsförnödenheter. Vi menar därför att prisstoppet var en riktig åtgärd, men anser samtidigt att det fått en alltför begränsad omfattning. Vi har därför i motionen 987 föreslagit att tillämpningen av allmänna prisregleringslagen skall utvidgas till att gälla alla varor och tjänster. För att ett prisstopp skall få önskad effekt måste man tillse att inte priserna stiger på andra områden. Finansutskottet medger att det beslutade prisstoppet omfattar endast en dryg fjärdedel av konsumtionen av s.k. dagligvaror. Genom att vidga prisstoppet kan man förhindra prisstegringar också på de återstående tre fjärdedelarna. Utskottet hävdar att för närvarande framstår frågan om utvidgning av prisstoppet till samtliga varor och tjänster inte som aktuell. Enligt vår mening visar prisutvecklingen under 1972 klart att åtgärder erfordras över hela fältet för att stoppa prisstegringarna. Jag ber därför att få yrka bifall till motion 987, vari begäres att allmänna prisregleringslagen utvidgas att gälla alla varor och tjänster, dvs. ett allmänt prisstopp. Faller detta yrkande kommer vi att rösta för utskottet, trots att det innebär begränsat prisstopp i förhållande till vår motion. I detta sammanhang vill jag ta upp kraven i ett par borgerliga motioner om att prisstoppet på livsmedel skulle avvecklas den 1 juli 1973. Detta är en orimlig ståndpunkt. Moderatmotionen av herr Krönmark m.fl. är i själva verket ett angrepp mot tanken på prisstopp. Trots de kraftiga prisstegringarna söker moderaterna trösta sig med att prisstegringarna inte varit större i vårt land än i andra länder. Detta är en ringa tröst för dem som hårdast känner av prisstegringarna. Motionärerna föreslår slopande av momsen på konsumtionsmjölk och grädde och det låter väl bra, men så kommer motiveringen härför: ”Därigenom skapas utrymme för jordbruksavtalet att verka i normal utsträckning.” Man vill alltså i begränsad omfattning slopa momsen för att möjliggöra andra prisstegringar! Vänsterpartiet kommunisterna vill slopa momsen på alla livsmedel för att åstadkomma prissänkningar! Däri ligger en väsentlig skillnad. Även herr Levin vill avveckla prisstoppet senast den 1 juli 1973. Det kravet ställs mot bakgrunden av att han i en annan motion begärt att mervärdeskatten på livsmedel avvecklas och begärt förslag till differentierad moms på övriga varor och tjänster, vilket i klartext innebär höjd moms på vissa andra varor. Den övertygelse jag själv i den här talarstolen tidigare har uttalat om att kravet på slopad moms på maten skall växa sig starkare delas nu också av herr Levin. Det framgick av hans anförande. Kan han också komma till klarhet om att det är kapitalet som bör betala reformen, vore det ännu bättre. Skatteutskottet har i sitt betänkande också tagit med vpk-motionen om slopad moms på livsmedel. Genom att inte se den grundläggande skillnaden mellan de borgerliga motionerna och vpk-motionen lyckas utskottet bunta ihop de tre motionerna och talar om att ”avveckling av mervärdeskatten på livsmedel helt eller delvis —— — kan vara ett alternativ till prisstopp och kompensation härför”. Från vänsterpartiet kommunisterna bestrider vi på det bestämdaste att vårt krav om att befria livsmedel från mervärdeskatt är något alternativ till prisstoppet. Tvärtom menar vi att den åtgärden bör vara kombinerad med ett prisstopp för att verkligen garantera prissänkningarna på maten genom att momsen tas bort. Vi har heller inte begärt någon differentierad mervärdeskatt, så som fallet är med en av de borgerliga motionerna. Jag vill starkt ifrågasätta det riktiga i att skatteutskottet i detta betänkande behandlar motionen 11 om slopande av mervärdeskatt på livsmedel, eftersom den frågan rimligen inte hör hemma i ett betänkande om ändring av skatt på motorbränsle. När utskottet nu emellertid tagit med motionen i detta sammanhang, ber jag att få yrka bifall till motionen 11 om slopande av mervärdeskatt på livsmedel. Låt mig samtidigt erinra om att vänsterpartiet kommunisterna i en särskild motion anvisat erforderliga inkomstförstärkningar till statskassan för borttagande av livsmedelsmomsen. I elva poster anvisas 4,8 miljarder i inkomstförstärkningar, vartill kommer tre poster som är svårare att beräkna i exakta belopp. Vi har också anvisat möjliga utgiftsminskningar på 2,1 miljarder kronor. Våra förslag omfattar bl.a. höjning av förmögenhetsskatten, höjning av arvsoch gåvoskatten, höjning av bolagsskatten och ändrade avskrivningsregler, slopande av extra skattelättnader för bolagen, omsättningsskatt på handeln med aktier, höjning av arbetsgivaravgiften samt åtgärder mot skatteflykt och skattefusk. Beträffande kompensationen till jordbruket har vi i motionen 570 anfört som vår mening att vi icke delar regeringens uppfattning att detta skall ske genom särskilt ”öronmärkta” medel. Denna kostnad för staten bör diskuteras i samband med det allmänna ställningstagandet till statens inkomster och utgifter. Vi menar att kostnaderna för prisstoppet kan finansieras med vilket som helst av de förslag till inkomstförstärkningar som vi ställt. Vi har också sagt att vårt förslag om omsättningsskatt på handeln med aktier kan vara ett lämpligt finansieringssätt. En sådan omsättningsskatt kan beräknas inbringa ca 350 miljoner kronor under ett år, alltså ganska exakt den summa som erfordras för kompensation till jordbruket. Vi har vänt oss emot att kompensationen till jordbruket finansieras genom åtgärder som orsakar prishöjningar på andra områden. Det skulle regeringens ursprungliga förslag ha gjort och det kommer även trepartiuppgörelsen att göra. Det blir konsumenterna som får betala. Vi menar att det inte är den vägen pengarna skall skaffas. Vi hävdar att kapitalet kan beskattas. I motionen 570 yrkade vänsterpartiet kommunisterna avslag på regeringens proposition. Genom trepartiuppgörelsen föreligger nu ett nytt förslag från utskottet till finansiering. I det läget hade det varit önskvärt att vi hade fått framställa alternativa förslag. Vpk är inte företrätt i skatteutskottet och vi har därför begärt att här i kammaren få framlägga vårt förslag om omsättningsskatt på handeln med aktier men hindrats att göra detta med motiveringen att frågan inte utskottsbehandlats. Vi finner det vara orimligt att inte riksdagens samtliga partier får tillfälle att ställa alternativa yrkanden till ett utskottsbetänkande som bygger på en överenskommelse mellan några av partierna och väsentligen avviker från den ursprungliga propositionen. Vi kommer därför att avstå från att rösta i voteringen om skatteutskottets förslag och reservationen 2. Vi gör det som en protest mot den behandling frågan fått och inte därför att vi accepterar innehållet i trepartiuppgörelsen. Slutligen, herr talman, är det naturligtvis nonsens att, som skett i en del debatter, påstå att man med höjningen av bensinskatten och bilaccisen och skatt på engångsförpackningar skall motverka de negativa effekterna av bilismen och engångsförpackningarna, när man i själva verket kalkylerar med inkomster till statskassan av dessa åtgärder. Det är inte begränsning av bilismen och slopande av engångsförpackningarna som skall ge 360 miljoner kronor utan fortsatt användning av de beskattade varorna. Det som tidigare framställts som en styggelse, massinköp av ölburkar, måste väl i fortsättningen ses som en samhällsgagnelig gärning, enligt den filosofi som regeringen, centern och folkpartiet nu presenterat och som fått applåder för från PLM-chefen. Vänsterpartiet kommunisterna har i en partimotion till årets riksdag begärt förbud mot tillverkning och försäljning av öl och läskedrycker i engångsförpackningar av glas, plast och metall. I motionen har vi pekat på de miljömässiga olägenheterna av användning av sådana förpackningar men också på att de ofta fördyrar varorna. Genom att göra engångsförpackningarna till en finansieringskälla konserverar man de miljömässiga olägenheterna och fördyrar varorna ytterligare. Detta blir effekten av trepartiuppgörelsen. Även från centerpartihåll föreligger en motion om förbud mot försäljning av öl och läskedrycker i engångsförpackninar. Den motionen är daterad den 18 januari — dvs. precis en vecka innan centerledaren träffade uppgörelsen med socialdemokraterna och folkpartiet. Man kanske kan säga att herr Fälldin gjort en kovändning om ölburkarna. I diskussionen om höjningen av bensinskatten har också anförts att detta skulle vara en lämplig åtgärd ur miljösynpunkt. Man påstår sig därigenom kunna begränsa utvecklingen av privatbilismen. Men man bör inte motverka bilismens negativa följder genom åtgärder som fördyrar de allmänna transportkostnaderna och ökar utgifterna för de många — såväl i glesbygder som i storstadsområden — som är beroende av bilen, bl.a. för resor till arbetet. Andra metoder måste till. Hur vi ser på dessa frågor har vi utvecklat i en särskild motion. Även här gäller alltså, herr talman, samma förhållande som i fråga om engångsförpackningarna, att man mera räknar bilismen som en inkomstkälla och mindre syftar till att begränsa dess negativa effekter.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

Det behöver jag alltså inte gå in på. Alla känner till att förslaget om bensinskatten och bilaccisen har brutits ut till följd av trepartiöverenskommelsen. Avgiften på engångsförpackningarna har utskottet inte tagit ställning till, och jag skall därför inte i dag diskutera den saken med herr Berndtson i Linköping. Utskottet anser att det är en ganska invecklad fråga. Vi har tagit emot åtskilliga uppvaktningar som framlagt sina synpunkter, och vi vill ha litet mera betänketid innan vi kommer med ett förslag i den delen. Prisstoppet har accepterats av alla här, så det tänker jag inte diskutera. Att jordbrukarna skall ha kompensation för att priserna inte får höjas är alla också överens om. Däremot råder det ju inte enighet i frågan om hur ersättningen till jordbrukarna skall finansieras. Skatteutskottet accepterar alltså trepartiöverenskommelsen i den del som avser drivmedelsbeskattningen och bilaccisen. Herr Magnusson i Borås var mycket kritisk i sitt yttrande, men ett faktum är att innan överenskommelsen träffades diskuterades den ingående i respektive partigrupper. Att sedan moderaterna ställt sig vid sidan om är ju beklagligt. Jag vet inte hur ingående man där har diskuterat överenskommelsen, men de andra partigrupperna har varit ganska väl informerade. Jag kan emellertid förstå herr Berndtson i Linköping, som anmärkte på att kommunisterna inte har någon representant i skatteutskottet. Att det ligger något i hans anmärkning kan kanske erkännas, men beträffande de övriga partierna tycker jag att talet är överdrivet. Utskottet har här begagnat sin initiativrätt och kommit med förslag, men de moderata ledamöterna har som sagt ställt sig vid sidan om. Jag vill gärna understryka att jag inte tycker att detta är så trevligt. Det bör vara ett undantag att man går till väga på det sätt som här har skett. Jag kan möjligen instämma i vad herr Larsson i Umeå sagt, men jag är kanske litet mer reserverad. I vissa situationer kan det dock vara nödvändigt att göra så här. Och när regeringen lade fram sin proposition om 8 öre på bensinen, förklarades samtidigt att man ville lämna möjligheter till en annan lösning. Det underströk statsministern i remissdebatten, och så har också skett. Någon större opinion mot överenskommelsen om 3 öre på bensinen har vi inte märkt i skatteutskottet. När propositionen om 8 öre kom, aviserades uppvaktningar inför utskottet, men då trepartiöverenskommelsen hade träffats slopades uppvaktningarna helt och hållet. Såvitt jag kan se, finns det alltså en allmän förståelse för att det inte blir så svåra konsekvenser som de moderata ledamöterna vill göra gällande. Vad de anför är överdrifter. Och så komplicerad är inte frågan om bensinskattens och accisens höjning att inte skatteutskottet kunde ta ställning till den utan en grundlig utredning, som herr Magnusson talade om. Vad beträffar slopande av mervärdeskatten på livsmedel vill jag bara säga ett par ord. Från centerpartiet har önskemål uttalats — jag kommer inte ihåg om folkpartiet också var med — om att 1972 års skatteutredning skall pröva momsens fördyrande verkan på livsmedel, som saken uttrycks. Ja, vi kommer i utredningen att pröva den frågan. Vi har redan haft en föredragning i ämnet, och det material som jag har studerat visar att detta är en ofantligt svår fråga. Det är ingalunda så lätt som herr Berndtson och andra tror, nämligen bara att besluta och så plocka fram pengar någonstans. Vi måste pröva detta noga, och vi kommer också att se på utländsk lagstiftning på det här området. Vi har alltså redan börjat med frågan; den upplysningen vill jag gärna ge. Herr talman! Jag skall inte säga mera. I det här aktuella fallet föredrar utskottets majoritet trepartiöverenskommelsen framför en differentiering av mervärdeskatten som vi inte finner praktisk. Jag ber med detta att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan.
Herr talman!

Även om det är ett svagt erkännande av det övergrepp som man från utskottsmajoritetens sida har gjort är det ändå något att ta fasta på. Sedan säger han att uppvaktningarna beträffande bensinfrågan tog slut i utskottet efter det att trepartiöverenskommelserna hade träffats. Det är kanske inte så förskräckligt mycket att förundra sig över, eftersom man då ute i landet visste att det finns en kompakt majoritet i riksdagen för genomförande av den föreslagna höjningen av skatten på bensin och även av bilaccisen, Beträffande detta senare ärende hade vi ingen som helst möjlighet att avlämna några motioner för behandling i skatteutskottet.
Herr talman! Det är naturligtvis som herr Brandt säger att frågan om avgift på engångsförpackningar inte föreligger till avgörande i dag. Den finns dock med i botten för utskottets ställningstagande och kan därför naturligtvis inte förbigås i det sammanhanget. Man kan givetvis också finna det anmärkningsvärt att inte hela finansieringsfrågan avgörs i ett sammanhang, men den uppdelningen står utskottet självt för. Detta ändrar dock inte något i sak; avgiften för engångsförpackningar utgör en del av trepartiuppgörelsen, som skatteutskottet godtar. Såväl herr Brandt som majoriteten i skatteutskottet i övrigt avvisar tanken på att slopa mervärdeskatten på livsmedel. Man åberopar skattetekniska och statsfinansiella skäl. Det är riktigt att man ofta har gjort det tidigare också, men jag tycker inte att argumentationen blir starkare för att man upprepar den år från år. Det finns naturligtvis inga tekniska hinder för att befria matvarorna från moms. Vpk har därför varje år anvisat andra inkomstkällor för statskassan. Det är väl alldeles uppenbart att kravet på att slopa moms på livsmedel växer sig starkare dag för dag även om skatteutskottet upprepar sin argumentation till leda. Därför har man nu börjat mobilisera expertis, som skall söka bevisa för barnfamiljerna att de inte skulle tjäna någonting på att momsen slopades på livsmedel. Det försöker man göra framför allt med det enkla knepet att man hävdar att momsen — om den slopades på mat — måste höjas på andra varor. Men en sådan höjning behöver naturligtvis inte alls göras. Man kan följa vpk:s förslag om hårdare beskattning av kapitalet i stället för maten. Jag kan försäkra skatteutskottet, och hela riksdagen, att man inte kommer förbi kravet om slopad moms på livsmedel med att upprepa ohållbara argument. Det kravet kommer att växa i styrka.
Herr talman! Jag har inte åberopat ohållbara argument, utan jag har talat om att frågan är ytterst svårbehandlad I skatteutredningen sitter vpk:s ordförande, herr Hermansson, och han har hittills inte där yrkat på någon särbehandling av mervärdeskatten på livsmedel.
Herr talman! Jag har närmast begärt ordet för att göra en kort deklaration, men jag kan inte uraktlåta att ett ögonblick kommentera herr Burenstam Linders inlägg. Herr Burenstam Linder började med att säga att man måste angripa inflationen från helt andra utgångspunkter, och han förde ett allmänt tal om detta. Han ställer frågan: Kan man hejda inflationen med prisstopp? Han kommer fram till att det kan man inte göra. Han håller en lång jeremiad över hur galet det över huvud taget är att införa ett prisstopp även om det är begränsat. Han ifrågasätter den lagliga och självfallet även den ekonomiska grunden för ett prisstopp och anser att det från dessa utgångspunkter är felaktigt. Ergo, säger herr Burenstam Linder och hans partivän herr Magnusson i Borås, bör vi nu införa ett prisstopp. Han ansluter sig således helt till Kungl. Maj:ts förslag och är inte ens med på att göra någon liten förändring i det. Skillnaden mellan herr Burenstam Linders ståndpunkt och regeringens förslag — jag ser bort från hans argumentering och håller mig till hans slutsatser — är bara att herr Burenstam Linder vill smita ifrån notan — det har sagts här tidigare i dag. Jag tycker inte att det är särdeles rekommendabelt. Jag vill därutöver som jag sade gärna göra en deklaration. Jag var mycket glad när jag hörde herr Larsson i Umeå uttala sin tillfredsställelse över att vi i denna känsliga fråga har kunnat komma fram till en överenskommelse över partierna, och jag vill gärna ge både centerpartiet och folkpartiet ett erkännande för att de har låtit det ekonomiska ansvaret som riksdagspartier gå före den politiska taktiken. Jag är emellertid besviken på och överraskad över att moderaterna i något slags politisk desperation eller demonstration mäler sig ur den politiska enighet och det samförstånd som vi faktiskt inte upplever alla dagar. När jag lyssnade på herr Magnusson i Borås kunde jag naturligtvis inte undgå att lägga märke till den indignation som han presterade i talarstolen över brådskan i hanteringen av Kungl. Maj:ts förslag. Jag skulle till och med kunna vara beredd att ge honom en komplimang för den grad av indignation han demonstrerade — den verkade stundtals vara riktigt äkta. Men det finns naturligtvis ändå vissa motiv för denna snabbhet i behandlingen. Jag utgår från att kammarens ledamöter, som läser tidningarna, har lagt märke till de stora braskande annonserna: Köp er bil innan bilaccisen kommer! Det är detta otäcka hamstringsmoment som man alltid har anledning att räkna med.

Det här är den enkla förklaringen till att vi nu har bett om en snabb behandling i riksdagen. Herr Levin var rätt intressant att lyssna till — ja, intressant och intressant, men från en speciell synpunkt var anförandet intressant. Han talade om de fantastiskt höga priserna på maten. Men han aktade sig nogsamt för att nämna orsakerna till dem, för då hade han satt sig själv i en ganska bekymmersam situation. Vi är alla medvetna om att vi har ett gränsskydd för att värna det svenska jordbruket kontra världsmarknadspriserna på livsmedel som i dag ligger någonstans mellan 80 och 85 procent. Jag syftar på skyddstullarna för det svenska jordbruket, som vi har varit överens om att införa. I priset på livsmedel till konsumenten ligger ju lönen för de anställda i handel, i transport och i livsmedelsindustri. Ingen attackerar dessa löner. I priset till konsumenten ligger också ersättningen till den grupp som i egenskap av handlande har sin funktion att fylla i kedjan mellan producent och konsument — och den gruppen ömmade ju herr Levin för. Då brister det i alla fall i logiken. När jag hörde herr Levins anförande tyckte jag att det var illa genomtänkt, och jag kan inte uraktlåta att vara så pass elak att jag säger det. Momsen bör bort och taxorna skall ned — det var andra inslag i herr Levins förunderliga budskap. Vem skall betala de förlorade statsinkomsterna? Det finns ju inga andra än svenska folket som kan betala dem och göra det på andra vägar.

Det finns däremot konkurrenselement när det gäller statens kraftproduktion. Vattenfall svarar för ungefär 48 procent av kraftproduktionen här i landet, och den andra dryga hälften ligger i privata händer. Det finns ett konkurrenselement i televerkets investeringar, och det vill inte säga litet, för L.M. Ericsson och televerket arbetar i långa stycken på samma område. Det är även här, menar jag, alldeles för mycket av schabloner i deklarationerna, när herr Levin från talarstolen framför sin oförgripliga mening om hur den här frågan kan klaras av. Den andra deklarationen jag vill göra, herr talman — och det skall bli det sista jag säger i det här lilla inlägget — skulle närmast vara ett svar till herr Magnusson i Borås med hänsyn till, skall vi kalla det den konstitutionella olyckan med skatteutskottets sammankallande, som jag emellertid menar att herr Magnusson ändå bör kunna komma över. Jag tar gärna på mig skulden alldeles oreserverat. Det var ett ofullständigt direktiv till en av mina medarbetare som föranledde att skatteutskottet blev kallat till sammanträde in pleno. Jag beklagar att utskottet fick sitta i 15 minuter och vänta och inte visste vad det var fråga om förrän jag uppenbarade mig mycket hastigt — enligt pressen, och det var nog riktigt, i både överrock och annat — och talade om att här var det ett misstag. Men jag bedyrar att det är inget fult försök från regeringen att angripa utskottets kompetens eller dess suveränitet och självständighet, utan här är linjerna precis likadana som de alltid har varit och skall vara i fortsättningen. Herr talman! Efter mitt oförblommerade erkännande av misstaget hoppas jag att min värderade bänkkamrat och jag skall ha precis samma goda förhållande till varandra i fortsättningen som innan den här lilla incidenten hände.

Herr talman! Fullmaktslagen om ett prisstopp som tillämpas ute i detaljhandeln bygger på att det föreligger krig eller krigsfara eller omfattande risk för stora höjningar av den allmänna varuprisnivån.

Den fördubbling av löneskatten som man har genomfört innebär naturligtvis en risk för att det skall bli allvarliga prisstegringar. Den politik man driver att icke ge tillräckligt utrymme för lönsamma investeringar som kan sänka kostnaderna i produktionen innebär givetvis också att det finns en risk för att det blir allvarliga prisstegringar. Därför menar vi att det är helt riktigt att kritisera regeringen för att icke driva en tillräckligt rimlig stabiliseringspolitik som skulle kunna onödiggöra ett sådant här prisstopp, samtidigt som vi ifrågasätter det juridiskt riktiga i att man nu genomför det men ändå kan vara med på att denna lag utnyttjas under låt oss säga ett första halvår. Herr Sträng gör också gällande att vi inte vill vara med på notan när det gäller dessa subventioner till jordbrukets regleringskassor. Nåväl, vi har föreslagit att man som princip skall försöka hitta besparingar i den offentliga sektorn. Om man inte går på den vägen får vi ju en ommöblering av prisstegringen så att det blir vissa andra priser som stiger lika mycket och som faktiskt, när allt kommer omkring, drabbar hushållen lika allvarligt. Vi har också tyckt, vad gäller första halvåret, att det är risk för att sysselsättningen inte skall öka i den omfattning som vi vill. Därför är det rimligt att tänka sig att ge ett stöd till sysselsättningen genom att inte på det här sättet dra in pengar ytterligare till statskassan. Jag finner att vi har god grund för detta förmodande när vi märker att t.ex. arbetsmarknadsstyrelsen begär ytterligare pengar under första halvåret för att stimulera konjunkturen. Kan det vara riktig konjunkturpolitik, herr finansminister, att å ena sidan — som finansministern säkert kommer att göra — vara med på att sådana ytterligare pengar skall betalas ut, och å andra sidan dra in ytterligare ett par hundra miljoner genom skatteskärpningar för de enskilda medborgarna?

Herr talman! Beträffande den sista delen av herr Strängs anförande, där han framförde en önskan om att vi skulle ha det — jag skriver om det något — lika trevligt i bänken som vi haft förut, så kan han vara övertygad om att det skall vi nog se till att vi har. Jag är också glad över att han så oförbehållsamt gjorde detta erkännande och förklarade att det inte skulle bli några mer sådana här manövrer. Det innebär enligt mitt förmenande att vi i fortsättningen kan påräkna att riksdagen i vanlig ordning kommer att få propositioner när det är fråga om att lägga stora, nya belastningar på svenska folket. Förra året fick vi på utskottets initiativ en belastning på 2 000 miljoner kronor genom en fördubblad arbetsgivaravgift, och nu får vi en ganska kraftig höjning, på några hundra miljoner, genom att man höjer bilaccisen. Nu säger herr Sträng att man måste ta hänsyn till hamstringen, och därför måste det gå fort. Det är ju på det sättet fortfarande, herr finansminister, att finansministern inte har den rätten att själv höja skatten över en natt — och jag kunde förstå att finansministern i någon mån beklagade detta. Fortfarande har ju svenska folket rätt att sig självt beskatta, och det innebär med andra ord att propositioner i vanlig ordning skall läggas fram i Sveriges riksdag, med motionsrätt, och där behandlas. Inte tror jag att hamstringen på bilar blir mindre om riksdagen fattar ett beslut 24 timmar tidigare. De som har möjligheter och har tänkt att hamstra bilar på grund av att man höjer bilaccisen gjorde det säkerligen en av de första dagarna efter det att trepartiöverenskommelsen hade träffats, och jag tror inte att det är någon som har tänkt göra det i dag eller i morgon. Därför tror jag inte det går att komma till rätta med problemen på det sätt som herr finansministern har tänkt sig, utan det är nog bättre att vi kommer överens om att i fortsättningen se till att vi följer de bestämmelser som finns i våra grundlagar och som innebär att vi får propositioner till Sveriges riksdag och kan behandla dem på sätt som vi tidigare har gjort. I så fall tror jag att vi slipper att sedan kritisera varandra för formerna.
Herr talman! Herr Sträng noterade att jag hade talat om de fantastiska matpriserna, och han påpekade att jag hade aktat mig särdeles noga för att tala om orsakerna. Och det fann han tydligen klokt, ty annars hade jag enligt herr Sträng försatt mig i en besvärlig situation. Låt mig därför upplysa herr Sträng — ifall han nu inte visste det — om att det är inte jag som har åstadkommit de höga priserna. Som svar på herr Strängs övriga, något självsäkra kommentarer till mitt inlägg får jag hänvisa till det gamla ordspråket: Tvivla på allt åtminstone en gång, om det också vore på satsen att två gånger två är fyra!

Herr talman! När herr Burenstam Linder tror sig om att kunna hitta betalningsmöjligheter genom att föreslå kommande besparingar, som moderaterna skulle ge anvisningar på, vågar jag säga att han kommer att misslyckas i sina försök. Han har ju själv kallat det för ett försök. Möjligen kan herr Burenstam Linder på riksdagens bord lägga teoretiska besparingsförslag, som han och hans partivänner är helt ensamma om att reflektera på, men det är ingen utväg att lösa betalningsproblemen. Sedan kanske man tror sig ha funnit en glugg att kila ut i genom att säga: Men om det nu måste till mera pengar för att klara arbetslösheten, så kan man väl lägga till ytterligare 360 miljoner här för att ordna den saken! Vi kan behöva satsa mera pengar för att klara arbetslösheten. Men den utgiften har — hoppas vi — en mera tillfällig karaktär; den försvinner av sig själv när konjunkturen blir bättre. Skall jag vara ärlig — och det skall jag väl vara — måste jag dock påpeka att i det här perspektivet ryms inte bara finansieringen av den kompensation jordbruket skulle ha haft vid det gångna årsskiftet och skall ha den 1 juli. Inom avtalsperioden ligger ytterligare en sådan här kompensationsstation, nämligen vid årsskiftet 1973—1974.

Oavsett vem som är finansminister skulle han — det är jag övertygad om rygga för en så dramatisk priskonsekvens när det gäller livsmedlen. Det förslag riksdagen nu beslutar om har goda utsikter till mera permanens i sin karaktär än det skulle ha om vi behövde satsa extra för att klara arbetslösheten — det är den stora skillnaden. Det är inte på det viset att man säger att om vi skall satsa 200 miljoner kronor till för ett ändamål så kan vi öppna dammluckorna och satsa ytterligare 360 miljoner kronor av bara farten. I varje fall var moderaternas politik på den tiden då man kallade sig högerpartiet den rakt motsatta; den präglades i långa stycken av försiktighet när det gällde att hantera statens utgifter.

Herr talman! Herr Sträng gjorde den reflexionen att om man nu under första halvåret skulle tillämpa den metod vi har föreslagit ur sysselsättningssynpunkt, så skulle man för framtiden öppna dammluckorna för ökningar av de offentliga utgifterna. Men om herr Sträng tror att det är sådana dammluckor som skulle öppnas, hur tänker sig herr Sträng då att själv täcka de utgifterna? Är det här att öppna dammluckorna för ytterligare skattehöjningar? Vi tror att det är en farlig metod, herr Sträng. Om man driver skattepolitiken så, att skattesatserna blir högre än för närvarande, kommer det att innebära allvarliga svårigheter för de enskilda medborgarna och för landet som helhet. Vi tror att vi kan iaktta detta när det gäller kommunernas situation. På grund av att man i den offentliga politiken inte följt vår principiella linje, nämligen att bromsa i tid, har herr Sträng tvingats ta till nödbromsen. Vi tror att för handhavandet av landets ekonomi gäller i det här stycket ungefär detsamma som för framförandet av en bil, nämligen att det är bättre att bromsa i tid än att klämma till med en nödbroms i en kurva. Det är av den anledningen vi menar att här finns utrymme för besparingar. Det har visat sig att det i en tvingande situation på den kommunala sidan var möjligt att finna sådana besparingar. Om man nu vill undvika höjningar av livsmedelspriserna tror vi att det för de enskilda människorna måste vara bättre att icke ta igen detta genom att höja priserna på andra varor utan att i stället finna besparingar. Om man skall följa subventionslinjen, som man nu gör, är det under första halvåret viktigt att komma ihåg att vi har ett sysselsättningsläge som är exceptionellt. Det är möjligt att vi, när vi kommer till maj, måste betrakta detta från andra utgångspunkter. Men det skall vi göra när vi bättre ser hur det ekonomiska läget är. Det måste vara en rimlig utformning av den ekonomiska politiken.
Herr talman! Pengarna för det här arrangemanget skall ut fr.o.m. den 1 januari 1973. Finessen med att skjuta på betalningen, något som naturligtvis aktualiserar brutalare ingripanden därför att man försuttit tiden, har jag aldrig förstått, och jag förstår den inte nu heller. Men när herr Burenstam Linder har den uppfattningen då det gäller faran med innehållet i den skattepolitik som vi för närvarande driver, framstår det som ännu mer oförklarligt att han och hans partivänner sade nej till den skattesänkning som regeringen aktualiserade för snart ett år sedan.
Herr talman! Den 1 mars förra året diskuterades, herr Sträng, de skattesänkningsförslag som vi framlagt. Herr Sträng sade då att det var förenat med synnerliga svårigheter att åstadkomma en sänkning av skattesatserna. En eller annan månad därefter, inför trycket av att svenska folket uppfattade den linje som vi drev, nämligen att det fordrades en skattesänkning, och trots att herr Sträng den 1 mars voterat emot en sådan, lade herr Sträng fram ett förslag som gick i samma riktning som vårt. Men, herr Sträng, det var ett fel med det förslaget om vi nu skall ta upp den debatten igen. Herr Sträng lade nämligen samtidigt fram ett förslag om en väsentlig ökning av skatterna genom en höjning av mervärdeskatten med 2,5 procent. Totalt skulle det ha inneburit en ökning av skattetrycket i Sverige. Herr Sträng hade planerat att ta in mera inkomster via momsen än vad som motsvarade sänkningen av den direkta skatten. Det var det vi vände oss emot. Ett par dagar innan herr Sträng gick ifrån sitt förslag om höjning av momsen och i stället förordade en höjning av löneskatten sade herr Brandt i Veckans Affärer att det är omöjligt för företagen att bära ytterligare pålagor — man skulle få säga vad man ville på vänsterkanten; herr Brandt skulle ändå ha denna uppfattning. Bara ett par dagar senare ansåg alltså herr Sträng att kommunisternas förslag att höja löneskatten med 50 procent var så bra att han ville höja den med 100 procent. Jag finner inte att herr Sträng har någon anledning att vara speciellt stolt över den utformningen av skattepolitiken. Den rimmar mycket illa med offentlig planering.

Herr talman! Den 1 december 1972 öppnades den nya storflygplatsen i Sturup. Under den korta tid flygplatsen varit i bruk har man redan kunnat konstatera att dess förläggning och utformning ur meteorologisk synvinkel är diskutabel. Det förekommer anmärkningsvärt ofta att start och landning förhindras av väderleksskäl. Uppgifter har förekommit som tyder på att dessa nackdelar inte varit okända, när de avgörande besluten fattats, men att icke tillbörlig hänsyn tagits härtill. Mot bakgrund av vad jag här har anfört anhåller jag om kammarens tillstånd att till herr kommunikationsministern få rikta följande fråga: Vilken betydelse har meteorologiska överväganden vid beslut om förläggning av flygplatser?

Herr talman! Herr Hedin har frågat mig, om regeringen har för avsikt att under årets riksdag lägga fram förslag om utvidgning av fiskegränsen i Östersjön. Jag vill först erinra om vad jag anförde i denna fråga den 19 maj i fjol som svar på en interpellation av herr Hedin. Jag framhöll då bl.a. att det i överensstämmelse med Sveriges traditionella ståndpunkt i liknande sammanhang var den svenska regeringens inställning att en utflyttning av den svenska fiskegränsen i Östersjön borde ske i samförstånd med övriga berörda stater, Regeringen undersöker sedan en tid tillbaka förutsättningarna för samförstånd mellan Östersjöstaterna i frågan. Först när resultatet av denna undersökning föreligger avser regeringen att ta slutlig ställning till frågan om en utvidgning av vår fiskegräns i Östersjön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
Där utanför kan alltså främmande länders fiskare hålla till, och det gör de i mycket stor utsträckning ibland. De kan komma med mycket stora flottor — ett moderfartyg och ibland över 100 fisketrålare. När de har fiskat inom ett område, lönar det sig inte för de svenska fiskarna att gå ut där under den närmaste veckan eller de närmaste fjorton dagarna. Detta gäller framför allt utanför Gotland men också utanför Stockholms, Sörmlands, Öster Det har gått ganska lång tid sedan denna fråga aktualiserades och jag tycker nog att det är på tiden att den blir löst mycket snart. Polen och Sovjetunionen har som bekant redan en gräns vid 12 sjömil. Det torde inte vara några svårigheter att komma överens med Finland och Danmark, och jag kan inte förstå att det skall föreligga några hinder för att mycket snart lösa denna fråga i positiv riktning. Vi har ju i Sverige på Västkusten tidigare en gräns vid 12 sjömil. gränsen flyttades ut från 4 till 12 sjömil, kom man där ömsesidigt överens med Danmark att man skulle fiska intill varandras kuster som tidigare. Jag förutsätter att man när det gäller Danmark också får träffa motsvarande överenskommelse i Östersjön. Vi har ju intresse av att fiska utanför Bornholm och danskarna intill den svenska kusten. Jag hoppas alltså att jordbruksministern mycket snart skall komma fram till resultat som kan leda till det samförstånd som naturligtvis är önskvärt att uppnå i detta sammanhang. Men skulle det eventuellt vara något land som av något för mig obekant skäl inte skulle vilja vara med på noterna, tycker jag att Sverige ändå ensidigt skall flytta ut fiskegränsen. Det har de andra länderna gjort.
Herr talman! Jag tror inte det finns anledning att befara den situation som herr Hedin nämnde i slutet av sitt inlägg, att vi skall behöva flytta ut fiskegränserna i strid mot önskningar från de andra Östersjöländerna. Vi har ju båda den uppfattningen att en utflyttning bör ske i samförstånd. Jag ser inte någon anledning att vara pessimist i dag, men herr Hedin vet ju att det tar lite tid när man skall förhandla och resonera med utländska stater, och det är ju fråga om rätt många kring Östersjön. Därför har jag inte vågat ange någon tidpunkt när en överenskommelse kan vara klar, men jag har precis samma önskan som herr Hedin att vi snart skall få den här frågan ur världen. Jag kan dock av helt naturliga skäl inte ange någon exakt tidpunkt.
Herr talman! Jag får erkänna att jag har förståelse för att jordbruksministern inte kan ge något konkret besked om tidpunkten. Men jag är tacksam för den mycket positiva uppfattning jordbruksministern har om möjligheterna att ganska snart komma fram till resultat i detta avseende. Jag har personligen talat med åtskilliga företrädare för de andra länderna runt Östersjön, och jag vet att de sannolikt inte har några invändningar att göra. Jag hoppas som jordbruksministern att det snart skall vara möjligt att få en lösning till stånd.
Herr talman! Herr Nilsson i Trobro har frågat vilka initiativ regeringen tagit för att komma till rätta med de problem för t.ex. fisket som härrör från stridsgaser som sänkts i samband med andra världskriget, särskilt beträffande farvattnen kring Bornholm. Redan år 1947 utarbetade civilförsvarsstyrelsen i samråd med försvarets forskningsanstalt och marinförvaltningen anvisningar att iakttas vid fynd av stridsgas. Vidare har fiskeristyrelsen i augusti 1969 till fiskarna sänt ut av FOA utarbetade anvisningar rörande behandling av skador genom senapsgas. Det kan vidare nämnas att det område utanför Bornholm inom vilket gasammunition sänkts utmärkts på sjökort. FOA håller personal och materiel i beredskap för indikering och sanering om senapsgas kommer upp till ytan. Regeringen har år 1968 uppdragit åt statens naturvårdsverk att samordna och initiera forskningsverksamhet beträffande Östersjön. Naturvårdsverket följer därmed också vad som sker i fråga om senapsgasen i Östersjön. Några ytterligare åtgärder anser jag inte för närvarande behöva vidtas.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

Särskilt fisket är utsatt för dessa risker, och vid åtskilliga tillfällen har det inträffat att gasbehållare kommit in i trålarna och åstadkommit stora skador på dessa. Har behållarna då innehållit senapsgas, har det varit stor risk för manuella skador, vilka också inträffat vid åtskilliga tillfällen. Senapsgas är ju en oljelik vätska, och den är m år att få bort ur fiskeredskapen. Den är nästan olöslig i vatten och löses endast i organiska lösningsmedel. Kommer senapsgasen i beröring med huden kan det, om den inte observeras omedelbart, uppstå mycket stora och svårläkta sårskador. Nu har det förflutit ungefär 25 år sedan dumpningen skedde, och en stor del av materialet är på väg att rosta sönder. Därför kan det fortfarande inträffa stora skador för fiskare i dessa farvatten. Jag vill fråga herr jordbruksministern huruvida någon ersättning kan utgå, om ytterligare skador skulle inträffa.
Tisdagen den Herr talman! Om fiskarna och deras redskap skulle skadas: vid 6 februari 1973 beröring med senapsgas, så är det naturligtvis möjligt att utge ersättning — tr katastrofanslaget. Såvitt jag har mig bekant har det emellertid inte hänt någonting de två senaste åren. 1969 och 1970 hade vi rätt besvärande problem med det här. Jag har följt frågan noga och vet att fiskarna i dessa farvatten känner sig rätt lugna. De är medvetna om riskerna, och de cirkulär de fått genom fiskeristyrelsen talar också om hur de skall bete sig om de skulle råka ut för skador, Svaret på den konkreta frågan är självfallet att om ett fiskelag åsamkas skador för stora värden, så är vi beredda att pröva ersättningsfrågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för det positiva svaret på min fråga. Senast en skada inträffade var väl någon gång på hösten 1971. Skulle skador inträffa i fortsättningen, så hoppas jag att ansökningarna om ersättning blir välvilligt bedömda.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande nr 2 har herr Lothigius och jag fogat en reservation, som är grundad på en motion avlämnad av herr Strindberg m.fl. från moderata samlingspartiet, vilken motion innebär att kontraktsavskrivning bör medges upp till 5 procent av fartygets kontraktspris. Eftersom prisfallsrisken är uppenbar då det gäller sådana tillgångar som fartyg skulle man därigenom slippa en rad tvister om hur stor den verkliga prisfallsrisken är. Då det gäller avskrivningen på kontrakt bör märkas att i kommunalskattelagens ordinarie regler klart föreskrivits att avskrivning på kontrakt är möjlig då prisfallsrisk föreligger. Vidare hemställer vi reservanter i likhet med motionärerna att, när det är företagsmässigt motiverat, får större avskrivning medges — även om underskottsavdrag därigenom uppkommer än vad som motsvarar 10 procent av avskrivningsvärdet för fartyg respektive 15 procent av avskrivningsvärdet för luftfartyg. Enligt uppgift från Sveriges redareförening är genomsnittsåldern på tonnage under svensk flagg på väg mot en hastigt fallande kurva. Sålunda var genomsnittsåldern för det svenska tonnaget år 1960 tio år, 1963 nio år, för att 1971 utgöra endast sju år. Med hänsyn till den korta ekonomiska livslängden på fartyg under svensk flagg och till osäkerheten beträffande fartygens restvärde vid försäljning kommer en till 10 procent maximerad avskrivning i åtskilliga fall att vara alltför liten, varför vi föreslår att då det är företagsekonomiskt motiverat bör avskrivning kunna tillåtas med högre procentsatser än de i propositionen föreslagna och de som utskottsmajoriteten har förordat. Herr talman! I den reservation som jag tillsammans med herr Lothigius har fogat vid detta betänkande har insmugit sig ett fel. Där står ”att utskottet under punkt 2 bort hemställa”, men det skall vara ”att utskottet under punkt 1 bort hemställa”. Det gäller nämligen en ändring i kommunalskattelagen. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till reservationen med den av mig angivna ändringen.

Herr talman! Folkpartiets representanter i skatteutskottet har ställt sig bakom utskottets betänkande nr 2, men vi har ändå avlämnat ett särskilt yttrande för att understryka en sak. Det är uppenbart att hela denna fråga är mycket besvärlig. Man har för att gynna rederinäringen beviljat framför allt de mindre rederierna skattelättnader, vilka i en hel del fall har missbrukats på ett sätt som inte var avsett. Meningen med det förslag som nu har förelagts oss är att detta förhållande skall rättas till, och vi skall väl hoppas att man får till stånd en bättre tingens ordning. En motion i denna fråga av herr Annerås m.fl. har i utskottets skrivning tillmötesgåtts på ett sätt som vi är nöjda med. Med det särskilda yttrande som vi har avlämnat vill vi egentligen bara understryka, att dispenserna bör beviljas enligt sådana regler att seriösa rederiers verksamhet inte onödigtvis försvåras, och det är också den genomgående tanken i skatteutskottets betänkande. Vi har dessutom pekat på att behandlingen av dispensansökningarna måste vara snabb, så att onödiga väntetider inte skall förorsaka olägenheter. En alltför lång tidrymd mellan inlämnandet av en dispensansökan och behandlingen av denna kan, även om man inte formellt avslår ansökningen, få samma verkan. En sådan tidsutdräkt kan nämligen medföra att man i praktiken inte kan utnyttja de förmåner som skall ge näringen det stöd den kan behöva. En sådan tidsutdräkt bör inte få förekomma, och vi har velat poängtera detta i det särskilda yttrandet. Vi tror att vi med vårt påpekande har fäst uppmärksamheten på denna detalj. Det lär väl inte vara några skilda uppfattningar på denna punkt mellan oss som för det särskilda yttrandet och utskottets övriga ledamöter, men vi har ansett det nödvändigt att göra detta påpekande för att en i övrigt bra lagstiftning inte skall leda till ett resultat som vi inte anser riktigt. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Det har alltid varit en strävan här i landet till lika skatteregler för alla typer av företagare, i varje fall om företagen drivs i ungefär samma juridiska form, Nyligen har vi exempelvis anpassat jordbrukets beskattningsregler till de mera allmänna reglerna för företagsbeskattningen. Även de som verkar inom sjöfartsnäringarna bör ju ha samma skatteregler som andra. Så är också fallet i stort, men det finns en punkt där ett betydelsefullt undantag föreligger, och det gäller avskrivningarna på fartygskontrakt. Även andra näringsutövare har, som herr Nilsson i Trobro nyss har påpekat, rätt till avskrivning på leveranskontrakt, men då måste vederbörande bevisa att ändrade prisförhållanden inträtt. Så är inte fallet med fartygskontrakten. Oberoende av värdet på kontraktet får avskrivning ske med 30 procent av det kontrakterade priset, en avskrivning som sedan kan användas på olika sätt, till vilket jag har för avsikt att återkomma längre fram. Den lagstiftning som reglerar dagens förhållanden är av provisorisk karaktär och utlöper 1974. Företagsskatteberedningen föreslog att denna lagstiftning skulle förlängas på ytterligare sex år. Det förslaget har accepterats av Kungl. Maj:t och också nu av ett enhälligt utskott. Vad är då skälet till denna avvikelse, att man här har en rätt att göra avskrivningar som inte andra näringsutövare har? Det tyngsta skälet ligger däri, att den svenska varvsindustrin och skeppsfarten har att kämpa i en internationell konkurrens, där företagarna får en osedvanligt stark subventionering av respektive statsmakter. Det kan röra sig om direkta bidrag, men den vanligaste formen är att billigt kapital ställs till förfogande, som varven i sin tur sedan använder till långa kundeller leveranskrediter med låg ränta. I vissa länder är flaggdiskrimineringen det vanligaste vapnet. Det svenska svaret på dessa statssubsidier har varit mycket förmånliga skatteregler, som givit rederiföretagen möjligheter att beställa båtar på lång sikt, när konjunkturen varit god, och därmed konsolidera sin verksamhet, samtidigt som man givit varven arbete. Rederiföretagens taxeringar ger också en mycket klar bild av att de här möjligheterna flitigt har utnyttjats. Så långt kanske allt är gott och väl, men dagens ärende handlar om en del biverkningar som en hygglig skattelagstiftning fått i annat avseende. Meningen med kontraktsavskrivningarna har givetvis aldrig varit att ge skattelättnader för olika slags inkomster hos privatpersoner. Men genom kontraktsavskrivningarna och de första årens stora avskrivningar på ett sjösatt fartyg uppstår stora underskott, som är helt fiktiva — de är ju inte verkliga underskott — som sedan använts till att sätta ned stora inkomster från annan verksamhet. Detta är möjligt tack vare den konstruktion som framför allt partrederier men också företagsamhet i handelsbolags eller kommanditbolags form utgör, genom att den enskilde delägaren svarar för sin del av båten. Listan över svenskar med goda inkomster som blivit partredare har med åren blivit väldigt lång. Riskerna med att hoppa in i en näring på det här sättet utan att ha några som helst kunskaper om näringen är också ytterligt små. Genom att mycket ringa förskottsbetalningar erfordras och stora avskrivningar får göras riskerar man knappast mera pengar än man annars skulle ha betalat i skatt. I bästa fall rör det sig alltså bara om en lång skattekredit, men det kan också röra sig om varaktig skatteflykt genom avflyttning ur riket, genom laborerande med försäljningar mellan för ändamålet bildade kommanditbolag eller partrederier eller liknande transaktioner. Det är alltså en stor skönhetsfläck som opereras bort från svensk skattelagstiftning i och med det beslut som riksdagen står i begrepp att fatta. Om man är överens om detta, och det är ju alla i utskottet, då är det svårt att fatta meningen med den reservation som herr Nilsson har talat för. Antingen man får en felaktig skattelättnad eller en skattekredit på exempelvis 300 000 kronor eller på 50 000 kronor — sådan är proportionen mellan det majoriteten vill ta bort respektive vad reservanterna vill lämna kvar — så är i alla fall principen felaktig. Det är klart att ett bifall till reservanternas förslag gör förhållandet bättre än vad det är i dag, men 5 procents kontraktsavskrivning betyder ändå att 50 000 kronor får dras av från andra inkomster än från sjöfartsnäringen, om tio delägare beställt en båt som kostar 10 miljoner kronor enligt kontraktet Prisfallsrisken är redan klarad för dessa människor. Uppstår det prisfall på ett kontrakt, har man den redan befintliga lagstiftningen att gå på. Det finns inga risker för dem. När det gäller dispenserna har kanske utskottet varit något restriktivare än propositionen, och utskottet har inte helt velat gå med på att ge seriösa partrederier dispenser — därför att de allra flesta partrederier som sådana är seriösa. Det är naturligtvis inte något fel på olika privatpersoner som får en opåkallad skattelättnad. De är också seriösa och de är inga kriminella varelser, men de har alltså utnyttjat en lucka i skattelagstiftningen som vi anser vara felaktig.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

Herr talman! Det föreligger uppenbarligen inga delade meningar om att det är nödvändigt att på det sätt som nu sker täppa till den här luckan i skattelagstiftningen och minska möjligheterna till skatteflykt — en skatteflykt som det inte har varit avsett att de regler som nu föreslås ändrade skulle medge. Det är uppenbart att sådana luckor skall täppas till efter hand som man upptäcker dem. Men det framgår, inte minst av herr Wärnbergs anförande, att vi, när vi nu gör det, samtidigt gör oss skyldiga till låt vara därtill tvingade någonting som skulle kunna beskrivas som att kasta ut barnet med badvattnet. Vi gör oss av med tråkiga konsekvenser av den nu gällande lagstiftningen, men vi gör oss också av med de en gång avsedda positiva effekterna av de här reglerna. Herr Wärnberg har rätt tydligt klargjort vad det gäller.

Och det är rätt betecknande att de som har uppvaktat oss ingalunda är de där personerna med höga löneinkomster som har kunnat komma undan en del av skatten med hjälp av de här avskrivningsreglerna, utan de som uppvaktat är rederierna som har behövt och alltjämt behöver investeringspengarna. Det är de som är oroliga för att de nu skall få svårt att finansiera sina fartygsbyggen, och det kommer de otvivelaktigt att få Herr Wärnberg sade någonting om att den svåra konkurrensen med utländska rederier bl.a. bottnar i att dessa utländska rederier i stor utsträckning uppbär direkta subventioner av sina respektive stater. Det är sant, det förhåller sig så, men det är inte hela sanningen. Det finns andra områden än subventionernas där svensk småsjöfart vid internationell jämförelse är mycket illa ställd. Det gäller sådana ting som klassnings regler, båkoch hamnavgifter och bemanningsregler. På praktiskt taget alla områden har den svenska sjöfarten strängare regler, svårare regler att arbeta med än de konkurrerande. Det är faktiskt så att man i dag kan bygga två alldeles likadana systerfartyg, bredvid varandra på samma varv, och registrera det ena i Sverige och det andra alls inte exempelvis i Panama eller Liberia utan i Västtyskland eller Holland och få helt olika villkor för dem. Om dessa två alldeles likadana fartyg sida vid sida går in i svensk hamn med alldeles exakt samma last och under samma förhållanden i övrigt betalar det svenska fartyget kanske 1-400 eller 1 500 kronor mer i avgifter för varje anlöpning än det tyska. Egendomligt nog är det precis samma sak om de går in i tysk hamn. Det blir på 50 anlöpningar om året en inte så liten slant. Detta är bara ett exempel; man kan räkna upp många exempel på att den svenska småsjöfarten är väldigt hårt pressad, så hårt att många företrädare för den i dag kallt räknar med att om ganska få år finns det över huvud taget ingen svensk kustsjöfart kvar under svensk flagg annat än möjligen på tankersidan. Torrlastfrakt på svenskregistrerade småfartyg tror man inte blir möjlig. Det är säkerligen en allvarligt menad farhåga man ger uttryck för Jag har, herr talman, inte tänkt yrka avslag på propositionen — det är riktigt och nödvändigt i renlighetens och rättvisans intresse att täppa till hål i lagstiftningen som har missbrukats. Men när vi gör det — och jag tycker, herr talman, att det verkligen räcker att gå så långt som reservanterna gör och ansluter mig därför till reservationen — bör vi ha klart för oss att det beslut som vi fattar drabbar både onda och goda, de onda, de flyende som vi vill fånga in men också dem som på precis det sätt som från början var avsikten har utnyttjat dessa regler. Och vi kommer att ytterligare försvåra det för en näring som redan har utomordentligt svårt att överleva. Det är en ofrånkomlig konsekvens, som jag inte tror att någon bestrider. Jag har velat säga detta därför att jag tycker det är angeläget att riksdagen har det i minnet när vi framöver, vilket kommer att ske då och då, skall behandla andra frågor som gäller den svenska småsjöfartens möjlighet att överleva och utvecklas. Dessa frågor hänger ihop. Det här beslutet, som är ett skattetekniskt beslut, har verkningar som är lika litet avsedda denna gång som de andra verkningarna — möjligheten till skatteflykt — var avsedda när man en gång införde de liberala avskrivningsreglerna. Vi bör alltså ha detta i åtanke när vi vidare behandlar näringens frågor.
Herr talman! Herr Carlshamre måtte ha tillgång till annat material än jag. Jag har aldrig kunnat läsa ut i materialet att meningen med den provisoriska lagstiftningen, som utlöper 1974, var att den skulle användas av enskilda personer för att skaffa sig konstlade underskott och minska sin inkomst i kapitalanskaffningens heliga namn. Däremot har jag funnit att meningen med lagstiftningen var att hjälpa rederioch varvsnäringen att bedriva konsolideringsverksamhet. Inte heller har meningen varit att skapa utrymme för den typ av företagsamhet som vi hade ett tag, då man ackvirerade människor med höga inkomster — ”under 200 000 göre sig icke besvär” — för att kunna lura av samhället skattepengar. Meningen med skattelagstiftningen tror jag kommer att bevaras i fortsättningen, så att de som sysslar med sjöfartsnäringen får samma möjlighet att konsolidera sig som de haft under de senaste åren och slipper skatta bort sina vinster. Jag medger att det är såsom herr Carlshamre säger att den svenska sjöfartsnäringen har det värre än sjöfartsnäringen i andra länder bemanningsregler och sociala regler är mycket hårdare i Sverige än i andra länder. Men detta gäller ingalunda bara sjöfartsnäringen; nästan hela näringslivet arbetar under långt hårdare villkor i Sverige än man gör i andra länder.
Herr talman! Nej, jag har inget annat material än herr Wärnberg, och jag har egentligen ingen annan åsikt heller. Jag har tolkat det så att meningen med den provisoriska lagstiftningen var att man skulle underlätta konsolideringen genom kapitalanskaffning för rederinäringen. Sedan har lagstiftningen fått en icke avsedd följd, och det är den icke avsedda följden som riksdagen nu skall göra någonting åt. Men vi skall ha klart för oss att därmed tar vi också bort den avsedda effekten, nämligen att underlätta kapitalanskaffningen. Herr Wärnberg skakar på huvudet — och det är möjligt att det inte helt och hållet har varit så. Men det är rederinäringens uppfattning i dag att det blir svårt, näst intill omöjligt, att anskaffa finansieringskapitalet på toppen i fortsättningen. Den lönsamhet man har att erbjuda för det insatta kapitalet är tvivelaktig eller ingen, och då har man i stället haft den lockelse som har legat i de förmånliga skattereglerna. Det måste rimligen bli så, att när vi nu avskaffar de förmånliga särreglerna har vi också därmed undanröjt en del — enligt min mening en väsentlig del — av sjöfartsnäringens möjligheter att finansiera sin fortsatta utveckling. Det är det vi måste ha i minnet.
Herr talman! Jag tror att herr Carlshamre har rätt: Det beskattade kapitalet kommer inte att söka sig över till den här näringen. Men det har aldrig varit meningen att skatteflyktspengar skulle göra det heller, och det är bara det jag säger. Meningen var att det kapital som fanns i näringen och de vinster som uppstod där icke skulle skattas bort, utan man skulle få konsolidera verksamheten. Någon annan tolkning har jag inte kunnat lägga in. Det har aldrig varit meningen — och jag kan inte fatta att det skulle ha varit meningen — att en privatperson som har god lön skulle kunna minska ned sin inkomst och skaffa sig i bästa fall en skattekredit, i sämsta fall en varaktig skatteflykt, just därför att det behövs kapital till sjöfartsnäringen. Är det så illa ställt för sjöfartsnäringen att den inte kan arbeta utan privatpersoners skatteflyktspengar, då har den näringen väldigt liten livskraft, och då måste vi väl ge den en öppen subvention och icke en subvention som inte syns — för det är just vad det här är fråga om.
Herr talman! Det kanske är onödigt att tvista om vad som kan ha varit meningen för ett antal år sedan, men effekten är vi i varje fall överens om, nämligen att visst kapital som de senaste åren har sökt sig till rederinäringen i fortsättningen inte kommer att göra det. Det kommer att bli svårare att få fram kapital. De som sitter med de här bekymren är rätt övertygade om att det blir svårt, i många fall omöjligt, att finansiera nybyggnaden av fartyg. Oavsett vad som kan ha varit avsikten och tanken för en del år sedan borde vi kunna vara överens om det och om att därmed en redan i övrigt mycket hårt pressad näring ovillkorligen får det sämre än vad den har det nu. Det menar jag är ofrånkomligt. Rederinäringen arbetar rätt mycket i skymundan. De flesta av oss här i landet vet väldigt litet om den och har aldrig någon kontakt med den. Den är inte någon stor näringsgren, den har inte mycket sinne för PR och sådant. Därför tyckte jag att det kunde vara riktigt att när vi nu faktiskt lägger en ny sten på bördan — vad än avsikten kan ha varit — notera det, så att vi vet vad vi gör och har det i åtanke när vi skall behandla samma närings problem i andra avseenden.
Herr talman! Behandlingen av den här frågan har ett retroaktivt inslag som verkligen inte är tilltalande. Jag förstår mycket väl avsikten med lagstiftningen; det har uppenbarligen förekommit en alldeles felaktig tillämpning i vissa fall av de tidigare bestämmelserna. Men jag vill understryka och hänvisa till vad herr Romanus sade i ett längre inlägg i kammaren den 6 april i fjol, där han på ett principiellt sätt tog upp retroaktivitet i lagstiftningen till kritisk diskussion. Jag kan helt instämma i de synpunkterna. På beslutsplanet är läget nu uppenbarligen låst, varför jag inte har något yrkande. Låt mig till slut bara säga, att jag hoppas att dispensgivningen, som utskottet pekar på, åtminstone blir någorlunda till fyllest och korrekt.
Herr talman! Låt mig bara säga en sak om retroaktiviteten för att rättfärdiga vad som har skett: I februari månad 1972 utgick ett pressmeddelande om att man skulle föreslå ungefär det som i dag står i propositionen.
Herr talman! Det är visserligen riktigt herr Wärnberg. Men den föreslagna lagstiftningen gäller bl.a. hela 1972 i deklarationshänseende. Det må sägas att för tiden efter februari stärks genom detta pressmeddelande något den argumentation man för på utskottssidan.
Det var alltså en varning till alla dem som tänkte nappa på de broschyrer, brev och annonser som vid den tiden figurerade och där man utlovade stora skattelättnader, en varning så att man skulle avhålla sig från detta. Därför tycker jag att retroaktiviteten i det här fallet inte är så särskilt stor.
Men det gör ändå inte argumentationen tillräckligt god. Pressmeddelanden om avsedd lagstiftning kan inte ersätta lagstiftning, och därför föreligger här ett retroaktivt inslag.

Herr talman! Innan förordningen om kontraktsavskrivningen kom till, förelåg inga problem av den art som herr Wärnberg här har tagit upp, trots att kontraktsavskrivning skedde enligt riksskattenämndens rekommendationer med 10 eller 15 procent av fartygets värde. Nu tyckte vi reservanter att vi borde uppmuntra kapitalet att söka sig till dessa rederier, och för att behålla något av avskrivningsrätten har vi föreslagit 5 procent av det kontrakterade priset.
Herr talman! Jag tycker att herr Nilsson i Trobro gör alldeles rätt i att försöka uppmana folk att sätta in pengar i sjöfartsnäringen. Men då skall de tro på sjöfartsnäringen så att de sätter in egna pengar och inte sätter in de pengar som de annars skulle ha betalat i skatt för då har man mycket svårt att tro att det ligger något vidare bakom det där intresset för sjöfartsnäringen. Men om herr Nilsson i Trobro nu kan få människorna att satsa pengar där, då gör han en verkligt vällovlig gärning, för då gäller det att hjälpa näringen med egna insatser, att tro på näringen och inte bara satsa de pengar som samhället annars skulle ha erhållit — det är nämligen bara dem som man har satsat under de här gångna åren. Sedan sade jag att de 5 procent som reservanterna vill ha kvar betyder inte så litet. Är det bara en tillräckligt stor båt — på 10 miljoner kronor — och man är tio delägare, så blir det 50 000 kronor att minska sin inkomst med. I dag beställs av kanske fem delägare båtar som kostar tio gånger så mycket, och då blir det mycket större belopp med vilka man kan minska en inkomst som verkställande direktör i ett företag eller någon annan stor inkomst. Enligt mitt sätt att se skall vi ha en positiv syn på näringen som sådan, och det har vi genom att ge näringen rätt till kontraktsavskrivningar. Men det finns ingen anledning att locka dit kapital, som inte är egna pengar utan vad man annars skulle ha betalat i skatt. Det är det som är det orimliga, och det är den möjligheten som måste täppas till — och då är 5 procent lika tokigt som 30 procent.

Herr talman! Det är bara ett litet problem med det som herr Wärnberg säger. Det är väl all right att man försöker stimulera näringen som sådan att satsa eget kapital. Problemet är bara att näringen har inget kapital. Man kan inte inom sin egen näring båda upp det kapital som man behöver för att bygga nya båtar, utan man måste skaffa det utifrån. Det är därför som jag hävdar att den här i och för sig av andra skäl motiverade lagändringen kommer att innebära ytterligare en tung sten på en redan svår börda.

Herr talman! Herr Dahlgren har frågat kommunikationsministern vilka åtgärder som kommer att vidtagas för att informera berörda parter om de bestämmelser angående överlastavgifter för motorfordon, som träder i kraft den 1 april 1973. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Kungl. Maj:t har förordnat, att riksskatteverket skall vara central förvaltningsmyndighet i fråga om överlastavgiften. Det är därför i första hand en uppgift för riksskatteverket att lämna information rörande avgiften. Detta kommer att ske efter samråd med rikspolisstyrelsen och andra berörda myndigheter. Dessutom kan nämnas, att bl.a. vägverket, länsstyrelsernas organisationsnämnd och Kommunförbundet redan tagit initiativ till sådan information.

Herr talman! Tack för svaret. Det är bra att så många nu är inkopplade i informationsfrågan därför att det är angeläget, ja nödvändigt att den här informationen når ut till alla fordonsägare. Jag och många andra med mig menar att i lagen om överlastavgifter finns det inbyggd en rättsosäkerhet för den enskilde fordonsägaren, som gör det helt nödvändigt med en information utöver den vanliga. Av finansministerns svar framgår också att bland andra Kommunförbundet nu har tagit initiativ till information. Jag förmodar att den informationen tar sikte på att få kommunerna att se över bestämmelserna om axeloch boggitryck på det kommunala vägoch gatunätet. Det tror jag är nödvändigt med tanke på de helt olika bestämmelser som är gällande. Det skulle t.o.m. kunna sägas att det är inte bara önskvärt utan nödvändigt att varje kommun till den 1 april har färdiga kartor som klart anger vilka vägar och gator man kan färdas på med de här fordonen. Har man inte det tror jag att fordonsägarna kommer att få stora problem att över huvud taget kunna vara laglydiga i sitt framförande av de här lasterna. Än en gång tack för svaret.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig vad som enligt min mening kan göras för att de s.k. kontrolluppgifterna från arbetsgivare tidigare än nu är fallet kan tillställas arbetstagare. Enligt gällande bestämmelser skall kontrolluppgifter som här avses översändas till inkomsttagarna senast den 31 januari taxeringsåret. Den tid som arbetsgivarna har till sitt förfogande för att fullgöra sin uppgiftsskyldighet torde av praktiska skäl inte kunna förkortas i någon väsentlig mån.
Herr talman! Tack för svaret på den enkla frågan. Den är verkligen enkel, utan något världsomfattande intresse. Den är emellertid av intresse för dem som deklarerar åt andra, dvs. deklarationsbyråer m.fl. — av vilka det kanske finns alltför många, men det är en annan fråga. En revisionsfirma som skall avverka en hel mängd deklarationer utsätts för tidspress när arbetsgivaruppgifterna inte kommer förrän efter den 31 januari. Därför menar jag att detta skulle vara av intresse för samhället, eftersom det måste vara till fördel för det allmänna att deklarationerna är väl utförda. Finansministern och jag kan väl vara eniga om det och om att uppgifterna skulle kunna komma något tidigare. NSU Jag var en gång i tiden taxeringsnämndsordförande i ett jordbruks Om åtgärder för distrikt under många år, och då hände det ibland att uppgifter från 4! förbättra uppköpare av spannmål och annat inte kom förrän ett stycke in i mars sysselsättnings eller t.o.m. in i april. Det komplicerade taxeringsarbetet i hög grad. Så läget i Övertorneå långt kan väl finansministern och jag i alla fall vara överens, att det vore bra om dessa uppgifter kom ut tidigare. Jag hade också för mig att man med datatekniken och de andra hjälpmedel som åtminstone större arbetsgivare nu har skulle kunna tidigarelägga lämnandet av arbetsgivar uppgifterna till t.ex. den 15 januari — då kunde de människor som deklarerar för andra få litet mera tid på sig. Jag skulle därför vara tacksam om finansministern åtminstone kunde tillstå att det vore bra, om man kunde animera arbetsgivare att försöka lämna inkomstuppgifterna tidigare än vad som nu sker.
Herr talman! Det är ju alltid bra att få uppgifterna så tidigt som möjligt, men man får ändå ta hänsyn till att företagarna först skall göra sina å lut och har behov av visst tidsutrymme för att göra dessa ällningar. Avsikten är att uppgifterna skall vara lämnade före utgången av januari månad, och då har man två veckor på sig för deklarationen. I allmänhet bör det ju vara ganska tillräckligt. Jag tror inte man kan skriva en författning på det sättet, att stupstocken skall vara den 31 januari, dock icke för sådana företagare som har datamaskin — de skall leverera tidigare. Man får väl nöja sig med denna allmänna önskan men låta förhållandena vara som de nu är.
Herr talman! Herr Stridsman har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förbättra sysselsättningsläget i Övertorneå kommun. Nuvarande sys ttningsproblem i Övertorneå kommun beror bl.a. på svårigheter att finna lämpliga produkter för de industriella beredskapsarbetena där. Arbetsmarknadsstyrelsen arbetar med denna fråga och hyser förhoppningar om att den skall kunna lösas. I övrigt får de arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska medel som står till buds utnyttjas. Jag kan erinra om att Övertorneå kommun ligger inom det inre stödområdet där kraftigare regionalpolitiska medel kan användas än i övriga landet. I det arbete med en proposition om de regionalpolitiska medlen som nu pågår övervägs att ytterligare stärka dessa medel i fråga om det inre stödområdet.

Herr talman! Jag vill tacka inrikesministern för svaret på min enkla fråga. Anledningen till att jag ställde frågan är den oro som de personer känner vilka utbildat eller utbildar sig vid AMU-Center i Övertorneå med sikte på arbete vid storarbetsplatsen i kommunen. Det har visat sig att t.ex. de som utbildar sig till svarvare inte får arbete vid denna storarbetsplats. Såväl de kommunala myndigheterna som befolkningen i sin helhet betraktar ju storarbetsplatsen i Övertorneå som en del av den sysselsättning som den öppna marknaden erbjuder. Jag måste erkänna att jag är rätt besviken över att inrikesministern inte i sitt svar med ett enda ord berört frågan om när den utlovade målsättningen att 100 personer skall få arbete vid denna storarbetsplats skall vara uppfylld. Det är väl närmast detta spörsmål som jag har velat ta upp genom min enkla fråga. I övrigt skall jag inte gå in på de regionalpolitiska medel som nu erbjuds för att lokalisera t.ex. företag till Övertorneå kommun. Debatten om medlen får vi senare i vår, när vi skall behandla den proposition som inrikesministern kom mer att lägga fram. De frågor det nu närmast gäller är dessa: Vilka möjligheter har de som utbildar sig på Norrbottens arbetsmarknadsutbildningscenter att få sysselsättning på den industriella storarbetsplatsen i Övertorneå? Och när kan man vänta sig att målsättningen om 100 personer är uppfylld? Att jag inte fick svar på de frågorna gör mig litet besviken.

Jag förstår mycket väl att man kan känna oro och att man frågar sig hur länge man skall vänta innan målsättningen kan realiseras fullt ut. Den del av de industriella beredskapsarbetena som avser förädling av trä har lyckats väl, vilket är att notera med tillfredsställelse. Men samtidigt önskar vi självfallet att anläggningen skall kunna tas i bruk i sin helhet. Jag kan naturligtvis inte för dagen ge något besked om när man kan ha nått upp till 100 anställda, men jag vill betyga — som jag har gjort för kommunens representanter — att vi är synnerligen angelägna om att dessa industriella beredskapsarbeten skall komma i gång på det sätt som har varit avsett.
Herr talman! Jag vill ytterligare en gång notera med beklagande att inrikesministern inte på något sätt har kunnat ge besked om när målsättningen 100 personer i arbete vid storarbetsplatsen i Övertorneå kan bli uppfylld. Det är en rätt väsentlig fråga för de människor som Nr 20 väntar på ett sådant besked.
Herr talman! Herr Leuchovius har frågat mig om jag är beredd till åtgärder för att jordbruksföretagare skall kunna få näringshjälp enligt 57 §& arbetsmarknadskungörelsen. Näringshjälp kan utgå till handikappad m.fl. som vill börja verksamhet som egen företagare. Detta gäller också verksamhet i jordbruksrörelse. Näringshjälp kan vidare utgå för fortsatt verksamhet som företagare. Sådan fortsatt näringshjälp omfattar inte jordbruksrörelse. När det gäller jordbruksrörelse kan handikappad, liksom den som är fullt arbetsför, få stöd för fortsatt verksamhet inom ramen för det jordbrukspolitiska rationaliseringsstödet. Handikappad kan dessutom få bidrag enligt arbetsmarknadskungörelsen till sådana anordningar på arbetsplatsen som är nödvändiga med hänsyn till handikappet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Tyvärr kan jag inte finna något positivt i detta svar, som jag tycker rimmar dåligt med den rättvisa och jämlikhet som man i dag säger sig vara talesman för. Statligt bidrag i form av näringshjälp kan utgå till handikappad, som vill börja verksamhet som egen företagare, eller till sådana som vill fortsätta redan pågående verksamhet. Någon avgränsning av denna företagarkategori skall i princip inte ske. Det framhålls i svaret att näringshjälp kan utgå till den som vill börja som företagare. Det är egentligen inte det som jag frågat om, utan jag syftade på de företagare som redan är etablerade. Kungl. Maj:t har emellertid i ett s.k. regleringsbrev till arbetsmarknadsstyrelsen meddelat vissa föreskrifter, vilka innebär att jordbruksföretagare ställs utanför möjligheterna att erhålla denna näringshjälp. AMS har som en följd därav i ett brev till samtliga länsarbetsnämnder anfört, att näringshjälp för fortsättning av verksamhet som egen företagare enligt 57 § tredje stycket arbetsmarknadskungörelsen får ”ej beviljas för jordbruksrörelse”. Detta är mer eller mindre en diskriminering av en viss näringsgrupp. Från lantbrukarnas sida har man också protesterat mot denna avskiljning av jordbruksföretag. Man har med rätta åberopat att arbetsmarknadskungörelsen inte utgör grund för en sådan diskriminering. Så sent som den 12 januari fick LRF sin hemställan om ändring av nuvarande förhållande lämnad utan åtgärd. Och ändock är det ju så att det inom denna arbetskår finns ovanligt många genom yrkesskador och hårt arbete handikappade personer. Jordbrukets utredningsinstitut har bl.a. genom en undersökning kommit fram till att omkring en femtedel av samtliga jordbrukare lider av handikapp. Det rör sig om 25 000 jordbrukare, alla under 67 år, som alltså ställs utanför möjligheten att erhålla den hjälp andra handikappade kan erhålla. Då dessa handikappade jordbrukare i stor utsträckning finns inom det mindre jordbruket, borde motivet vara ännu starkare för att systemet med näringshjälp åt handikappade ges ökad tillämpning inom jordbruket. I detta avseende uttalar man emellertid nu helt plötsligt en uppfattning rakt motsatt den som framgår av rationaliseringskungöre 3 Detta är ganska märkligt för att inte säga anmärkningsvärt. Jag vill till sist vädja till inrikesminister Holmqvist att ta beslutet om näringshjälp till handikappade jordbrukare under omprövning. Därmed skulle en stor orättvisa bringas ur världen för dessa handikappade jordbrukare Herr talman! Jag vill med det anförda än en gång tacka för svaret på min enkla fråga.
Herr talman! Jag tror att det är en felsyn av herr Leuchovius på den här frågan. Det är ju ett starkt intresse att vi skall så mycket som möjligt försöka samordna stödformerna. I fråga om jordbruket finns det, vilket inte gäller för andra näringar, speciella stödmöjligheter för utveckling av företagen. Detta har riksdagen beslutat om i särskild ordning. Som tidigare jordbruksminister har jag haft anledning att syssla med handläggningen av sådana ärenden, och jag kan försäkra att det i vissa fall tidigare har varit väldigt svårt att skilja ärendena enligt de olika författningarna. När nu, som herr Leuchovius säger, var femte jordbrukare skulle vara handikappad, så antar jag att han inte har avsett handikapp i den bemärkelse som gäller i författningarna, utan det måste vara en mera allmän uppfattning om vad som är handikapp. Men om det ändå skulle ha varit på det sätt som herr Leuchovius säger, så hade det funnits ännu starkare anledning för oss att inte splittra stödgivningen.

Herr talman! Inrikesministern säger att man skall använda det rationaliseringsstöd som finns enligt rationaliseringskungörelsen. Detta utgår emellertid i första hand till jordbruk som anses skola bestå som fullvärdiga enheter. Det är alltså något helt annat än den fråga som jag har tagit upp och som gäller näringshjälp åt handikappade jordbrukare. De frågorna har inte så mycket med varandra att göra. I de flesta fall är det nästan omöjligt för mindre och medelstora jordbrukare att få gehör för dessa synpunkter. Bestämmelserna om rationaliseringsstöd borde kunna tillämpas litet mera generöst än vad som nu är fallet.

Herr talman! Jag undrar om detta är den rätta tolkningen. I verkligheten uttalades det klart när vi genomförde den här reformen att handikappade jordbrukare utan prövning av rörelsens lönsamhet skulle kunna erhålla bidrag på upp till högst 20000 kronor enligt de bestämmelser som gäller för särskilda anordningar på arbetsplatsen. Detta är vad som gäller i arbetslivet i övrigt — man kan få bidrag för anordningar som är nödvändiga för att man trots ett handikapp skall kunna utföra arbetsuppgifterna. Det gäller också för jordbrukare och som jag nämnt — utan klarläggande av driftens lönsamhet
Herr talman! Herr Lorentzon har frågat industriministern hur han bedömer möjligheterna att med statliga beställningar upprätthålla sysselsättningen och förhindra avskedanden i anslutning till det prekära läget inom skoindustrin i en del fall akut genom den osedvanligt milda vintern. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Efter varsel om driftsinskränkning eller driftsnedläggelse kan arbetsmarknadsstyrelsen under vissa förutsättningar lägga ut stödbeställningar av förnödenheter som behövs i statlig verksamhet. Jag har underrättats om att vissa företag inom skoindustrin för närvarande har särskilda avsättningssvårigheter och i ett par fall har även framställningar gjorts om statliga beställningar. Dessa prövas just nu av arbetsmarknadsstyrelsen.
Herr talman! Jag tolkar inrikesministerns svar på min fråga så positivt som möjligt, att staten återigen kommer att gå in med statliga beställningar. I slutet på svaret säger ju inrikesministern att framställningar för närvarande prövas av arbetsmarknadsstyrelsen. Skoframställningen var tidigare en omfattande industri i vårt land. Områden som Örebro och Kumla var kända och dominerande skocentra. Undan för undan har dock denna industri försvunnit därifrån. Ett talande exempel fick vi när det utländska multinationella företaget Bata för några år sedan lade ned driften vid Oscariafabriken men behöll Oscarias försäljningskedja i Sverige, genom vilken i stort sett endast utländska skor saluförs. Efter nedläggningen söder över har Nordingrå, den lilla glesbygdskommunen i Ådalen, blivit ett centrum inom skoindustrin. Här syssel sätts omkring 400 personer. Bygden är egentligen helt beroende av denna industri. Försvinner den, försvinner så gott som alla försörjningsmöjligheter. Tidigare var detta en typisk lantbruksbygd. Så sent som på 1950-talet fanns där 400 jordbruk, i dag finns knappast 140; då fanns där ett 80-tal yrkesfiskare, nu finns det bara 7. Gång efter annan råkar skoindustrin i detta område ut för sysselsättningssvårigheter, och statliga myndigheter måste då träda till med stödorder. En dylik situation är nu för handen. Tidigare har räddningen undan omfattande arbetslöshet varit statliga beställningar av marschkängor och sandaler till SIDA, och detta anser man också måste bli räddningen nu. Skoindustrin är mycket känslig inte endast när det gäller de ekonomiska konjunkturernas växlingar även de olika årstiderna kan spela en väsentlig roll. En mild vinter kan exempelvis betyda att tiotusentals par skidskor bokstavligen regnar bort. Det får som följd att en del av de anställda blir avskedade eller får varsel om uppsägning. Skoindustrin i Nordingrå råkar alltså in i en krissituation. Nu behövde inte sådana krissituationer uppstå, om importen av skor inte var så omfattande som den är. Den utländska skoindustrin har i stor utsträckning slagit ut de svenska skorna, och det berättas att 17 miljoner par importeras till detta land. Då är frågan den: Skall vi ha en svensk skoproduktion? I så fall måste vi planlägga den på ett annat sätt än hittills — nu förekommer bara stödköp i vissa situationer. Här gäller det väl närmast att få en planering med långsiktig verkan och inte som nu en produktion så att säga ur hand i mun. Jag har med detta vidgat frågan något.
Herr talman! Jag förstår av herr Lorentzons inlägg att han speciellt tänker på skoindustrin i Västernorrlands län. Det har varit en sak som man kunnat undra över att skoindustrin i Norrland har klarat sig så pass hyggligt under de senare åren, då den tyvärr har gått tillbaka och haft stora svårigheter i landet i övrigt. Det hör delvis samman med att man i Norrland har sin produktion inriktad på sportskor och andra mera robusta skodon än man har haft vid de andra industrierna. Det är ju inte obekant för herr Lorentzon — jag tror att han antydde det ocks att staten har lagt ut beställningar på marschkängor och andra skodon hos de här industrierna. Jag vågar försäkra herr Lorentzon att behovet av sådana skodon kommer att föreligga också framöver. Vi har säkerligen anledning att räkna med att det blir fler sådana beställningar, och arbetsmarknadsstyrelsen är naturligtvis intresserad av att medverka till att lägga in de beställningarna på ett sådant sätt att man kan undvika de svårigheter som herr Lorentzon har talat om. Jag vet också att det görs ansträngningar att undersöka om skodon skulle kunna gå in i något hjälpprogram. Jag antar således att man i dessa industrier kan ha anledning räkna med att liksom hittills få betydande beställningar från staten.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för det ytterligare besked han har gett, men jag skulle vilja återkomma till frågan om denna norrländska industri. Vi har ju här i landet vad beträffar livsmedel en beredskapsplan, som innebär att Sverige skall ha en 80-procentig självfö ningsgrad. Men det svenska folket behöver också skor. Man importerar 17 miljoner par om året. I händelse av en krissituation, då vi blir avstängda från import utifrån, föreställer jag mig att det skulle bli svårt att skaffa fram maskiner för att framställa det antal skor som det svenska folket den gången behöver. Måste vi inte, herr inrikesminister, också i det här fallet ha en beredskapsplan? Jag tänker i detta sammanhang närmast på den skoindustri som finns i Nordingrå och Ådalen. Folket i Ådalen har ju under de senaste decennierna fått lära sig att skall det bli någonting gjort där, måste staten och samhället träda till. Vi har den erfarenheten.

Herr talman! Fru Lindberg har frågat mig hur jag ser på länsbostadsnämndernas skyldighet att tillgodose kravet på betryggande säkerhet för utlämnande av lån i de fall då belånade fastigheter minskat i värde på grund av omständigheter utanför ägarens rådighet. Länsbostadsnämnd skall vidta de åtgärder som behövs för att förebygga förlust för staten med anledning av bostadslån. En åtgärd som kan vidtas i detta syfte är att säga upp lån helt eller delvis, om fastigheten av någon anledning minskar i värde. Denna prövning kan inte göras beroende av anledningen till värdeminskningen. Däremot kan värdeminskande omständigheter som låntagaren inte råder över tänkas få betydelse, om undantagsvis fråga skulle uppkomma att efterge statens fordran. Jag vill i sammanhanget erinra om att riksdagen vid den naturkatastrof som inträffade i Surte år 1950 beviljade medel bl.a. för inlösen av rasområdet.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag antar att statsrådet känner till den egentliga orsaken till frågan, men jag vill ändå ta tillfället i akt att lämna en del detaljer. Det är de vid det här laget riksbekanta Frövivillorna det är fråga om. Fastighetsägarna har råkat i en mycket besvärlig ekonomisk situation. De har av kommunen köpt tomtmark och sedan byggt villor på denna. Ganska snart har det visat sig att markförhållandena tyvärr har varit sådana att svåra skador uppkommit på husen. Erforderlig markunder sökning har före påbörjandet av byggnationen icke utförts. Villaägarna gör nu stora ekonomiska förluster. Jag skall försöka beskriva hur skadorna på husen ser ut. Grundsulorna på husen har, troligen genom sättningar i marken, brutits sönder med sprickor i väggarna som följd. I ett av husen har källartrappan brutits loss från huset. Husgavlarna är fulla av sprickor. Väggarna består av Ytongblock, sammanbundna av plastbrickor. När husgrunden sviktat har blocken skilts åt så att sprickor uppstått. Detsamma gäller golven i husen. Valvet — eller trossbotten kanske man skall säga består av lättbetong. Mellan överkant på väggblocken och innertaket har på en del ställen sprickorna blivit så stora att man känner drag utifrån genom sprickorna. I de värst utsatta husen har sprickor uppstått inte enbart i fogarna utan en del av väggblocken har också spruckit sönder. Husen har efter detta nedtaxerats till 30 000 kronor. I det läget har länsbostadsnämnden ansett sig tvungen att säga upp de statliga lånen till återbetalning inom tre månader. Även om jag är medveten om att nämndens handlande är korrekt — vilket också framgår av statsrådets svar — är jag förvånad över att man inte, innan man bestämde sig för den här åtgärden, tog kontakt med departementet och bostadsstyrelsen i frågan. Som jag ser det rent socialt kan det knappast vara god bostadspolitik att utsätta de redan förut förtvivlade människorna för den chock som uppsägningen av lånen blev för dem. Jag tycker det är ganska lätt att förstå deras förtvivlan över vad som skett med deras bostäder och över de svåra ekonomiska följderna. Finns det en möjlighet för staten att hjälpa? Kan jag få tolka statsrådets svar så? Det står i svaret att undantagsvis fråga kan uppkomma om att efterge statens fordran. Jag vill inte på något sätt jämföra detta med katastrofen i Surte därför att den var av annat slag, men det är ju i det här fallet också markförhållandena som orsaken till det inträffade. De som har drabbats av de ekonomiska förlusterna är ju helt utan skuld till detta. Det är min förhoppning att statsrådet skall kunna ta initiativ som leder till att staten åtminstone till en del kan hålla fastighetsägarna skadeslösa.